Fru talman! Först vill jag tacka ministern för svaret, som jag anser är positivt i stora delar. Ministern säger att öppna data är angeläget för utveckling av flera olika sektorer. Jag skulle vilja säga att det är angeläget för i princip alla sektorer. Det handlar i grunden om ett annat sätt att tänka när det gäller information, informationsutbyte och processer. Det är bara fantasin som sätter gränser, vill jag säga, för var vi kan tänka oss att detta är en avgörande milstolpe för vårt samhälles utveckling. Där vi - och då menar jag kanske mig själv i första hand - bara ser information om kakor, till exempel, kan andra människor ta emot och använda den informationen på ett helt annat sätt som skapar en helt annan nytta. Det är därför detta med öppna geodata är så pass viktigt, menar jag. Jag hör också i svaret att ministern delar min uppfattning om samhällsnyttan i detta, det vill säga att den är väldigt stor. Det finns olika siffror framräknade på hur stor samhällsnyttan är - den ena större än den andra, vill jag nog påstå. Var den ligger vet vi inte eftersom vi bara är i början av utvecklingen. Men det är här jag blir brydd. Vi är överens om att öppna geodata är angeläget och innebär en väldigt hög samhällsekonomisk vinst. Riksdagen har vid flera tillfällen tillkännagivit att regeringen ska redovisa på vilket sätt man kan göra geodata öppna och fria. Det finns inga fria nyttigheter; någon måste givetvis betala. Det är väl ett sådant system man ska komma fram med. Regeringen har själv på olika sätt vidtagit mått och steg i riktning mot att göra detta möjligt. Då har jag svårt att finna mig i att regeringen lutar sig tillbaka och väntar på att EU ska lösa en del av problematiken. Jag tycker givetvis att det är bra att EU är med på bollen och att vi kan samordna så mycket som möjligt, men att vi väntar på EU tycker jag är lite tillbakadraget. Jag tycker att vi ska vara framåtsyftande i stället. Man kan undra vilka kontakter regeringen har med kommissionen avseende denna fråga. Vilka kontakter tas för att det ska gå så snabbt som möjligt, eftersom vi ser de stora samhällsnyttorna för oss? Och när förväntar sig regeringen att kommissionen är färdig med detta och avser att fatta beslut om genomförandeakten så att vi kan gå vidare, om man nu vill vänta på att EU fattar beslut? Jag inser givetvis att en samordning i slutändan är självklar, både för oss och för EU. Men eftersom jag tycker att detta är samhällsekonomiskt viktigt tycker jag att man ska vidta de åtgärder, mått och steg som behövs för att vi ska ha öppna geodata i Sverige, alldeles oavsett EU:s process i detta. Jag tycker inte att det räcker att åberopa en revidering av PSI-direktivet och den genomförandeakt som nämns i svaret som hinder för att göra detta. Jag tycker att man borde gå vidare. I många texter genom åren har regeringen haft en ganska klar uppfattning: Öppna geodata är bra. Det är bra för näringslivet; det är bra för Myndighetssverige. Men någonstans måste vi fatta de beslut som behövs för att göra detta verkligt. Det är väl detta som gör att jag blir lite frustrerad. Nu är det andra länder som har gått före oss. Danmark är väldigt duktiga på detta. De införde detta den 1 januari 2013. Såvitt jag vet lyder de, höll jag på att säga, under samma kommission som vi. De har gjort en annan prioritering än vi. Varför kan inte vi göra som Danmark, det vill säga gå före?

Fru talman! Jag är medveten om att mycket arbete görs bakom scenen för att hitta strukturer och standarder för detta. Men själva problematiken som jag vill lyfta fram är att vi har ett system som är avgiftsbelagt. Det är också slutet för en del av marknaden som skulle kunna utnyttja detta på ett helt annat sätt. Det är också där vi rent samhällsekonomiskt får effekterna. Det är avgörande att vi kanske gör dessa två delar samtidigt. Det gäller att se till att strukturerna finns, att vi har standardiseringar och att man inte dubbelarbetar på det sättet. Men det gäller också att vi har ett system som är avgiftsfritt för den som vill använda det och att det är öppet för alla och inte stängt. Ministern återkommer till att det är bekymmersamt att kommissionen inte har beslutat om genomförandeakten. Är det bara tidsmässigt som det är problematiskt eller ett bekymmer, eller är det andra delar som ministern är bekymrad över? Det kan till exempel gälla inriktningen. Eller är det någonting annat som kan störa vårt sätt att tänka när det gäller öppna geodata som gör att det också kan ta tid? Det kan egentligen inte vara den ekonomiska kostnaden för oss som nation som det handlar om för att göra öppna geodata. De utredningar som har gjorts tidigare har visat att det ungefär kostar 300-400 miljoner i avgifter som skulle behövas finansieras på annat sätt. Det kan inte vara den största posten i regeringens budget om vi ska vara riktigt ärliga. Det kan inte vara det som hindrar det, utan det måste vara andra saker som gör att vi inte går vidare. De nyttor som dessa 300-400 miljoner skapar i andra ändan är långt mycket större än så. Sedan kan man fråga sig varför Sverige som är en datanation och digital nation inte går före i dessa frågor. Det är en så pass viktig fråga. Vår kunskap när det gäller digitalisering borde egentligen vara till nytta för hela EU. Det är lite skämmigt att Danmark är före oss i denna fråga. Jag kan inte förstå varför vi inte valde samma väg som dem. Nu gjorde de det ganska tidigt 2013. Det kanske inte riktigt var en stor fråga på riksdagens bord 2013, men vi var inte långt efter. Vi har också väntat väldigt länge. När man tittar på näringslivets regelråd, som tar fram de viktigaste punkterna för vad som kan vara viktigt för näringslivet framåt, är detta en del som det tar fram. Att öppna geodata ska vara tillgängliga för alla är en av de enskilt viktigaste frågorna för att kunna utveckla näringslivet framåt. Med det vill jag egentligen påstå att detta inte bara är något för Myndighetssverige utan för hela samhället. Det är där vi gör de största vinsterna. Myndighetssverige kan säkert koppla ihop sig om vi ändå bestämmer oss för det. Men det är viktigt att nyttigheten är öppen för alla och inte bara för myndigheter, kommuner och regioner. Min fråga till ministern var: Vilka åtgärder avser man att vidta för att åstadkomma det som riksdagen ville utifrån riksdagens tillkännagivande om öppna geodata? Det har jag egentligen inte fått svar på. Hur har man från mars 2021 hanterat tillkännagivandet? Har man noterat att riksdagen tycker att det är en viktig fråga? Vilka åtgärder har man gjort efter det? Det vore bra att nu få en samlad bild i ministerns sista anförande.

Fru talman! Vi ska givetvis vara på plats ett. När man jobbar inom det område som ministern och jag jobbar ser man hela tiden exempel på att planeringsprocessen digitaliseras. Jag tror att det är viktigt inte bara ur effektiviseringssynpunkt utan också ur rättvisesynpunkt. Många kan med detta system behandlas precis likadant alldeles oavsett vilken kommun de är i, och det känns väldigt bra. Jag skulle ändå vilja problematisera lite grann. Låt oss säga att kommissionen säger att detta inte kommer 2022 heller utan att det kommer 2023. Då sitter vi i samma situation igen, och jag tror att varje år som går är ett förlorat år för Sverige för just den här delen, som vi skulle kunna utnyttja på bästa sätt. Jag skulle vilja att ministern och regeringen i så fall trots allt påskyndar processen. Det finns ett stöd i riksdagen för att göra detta om man vill. Skulle man behöva ändra det efter genomförandeakten är väl det i så fall inte svårare än så, om det nu går i rätt riktning. Jag skulle nog helst vilja att ministern säger: Vi kör, alldeles oavsett vad EU gör! Men om EU kommer fram med den är det ju jättebra.